Herr talman! Herr Sörenson har frågat mig vilka åtgärder man för närvarande kan vidta för att förhållandena vid vissa större motortävlingar skall bli sådana, att mänskliga och sociala skadeverkningar inte uppstår, samt vilka åtgärder som bör vidtas för att man skall komma till rätta med de av honom påtalade missförhållandena. Herr Sörenson har särskilt berört förhållandena vid det s.k. Kanonloppet i Karlskoga. Enligt vad jag har inhämtat samlades vid 1966 års tävling omkring 40 000 åskådare. Publiksiffrorna var höga även under de närmast föregående åren och ofta har ordningsproblem uppstått, som arrangörerna och berörda myndigheter givetvis måste söka lösa. Polischefen har meddelat detaljerade ordningsföreskrifter bl.a. för en tältplats som anordnas i anslutning till tävlingsområdet. Sedan år 1961 har polismyndigheten och de sociala myndigheterna i samråd tillämpat ett omfattande bevakningsförfarande. Detta har inneburit en kraftigt förstärkt och skärpt polisbevakning av området. Stadens centrum har avspärrats viss tid under tävlingsdagarna. Socialtjänstemän har avdelats för kontakt med polismyndigheten och för utrednings arbete och eventuellt transporter av omhändertagen. ungdom. Tältområdet och dess omgivningar har besökts av socialpatruller. Med hjälp av helikopter och bilpatrullering har övervakningen av lägerplatserna varit mycket intensiv. Infartsvägarna till staden har kontrollerats av polispersonal genom vägspärrar. Den intensifierade bevakningen har medfört en klar förbättring av förhållandena år från år. Allmän ordning har kunnat upprätthållas på ett bättre sätt. Det kan emellertid inte bestridas att missförhållanden har förekommit i samband med dessa motortävlingar. Om liknande tävlingar skall anordnas också i fortsättningen, måste alla tillgängliga resurser sättas in. Det lämpliga sättet att komma till rätta med missförhållandena är ett fortsatt samarbete mellan alla berörda myndigheter i förebyggande syfte och en skärpt polisbevakning på de platser där missförhållanden kan väntas uppstå.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat, när jag avser att tillsätta den av riksdagen i mars 1966 begärda utredningen rörande användningen av engångsförpackningar och den därav föranledda nedskräpningen i naturen. Som jag meddelat i första kammaren den 10 maj i år har utredningen tillsatts.
Herr talman! Herr Arvidson har i en interpellation frågat jordbruksministern, när han avser att tillsätta den av riksdagen rekommenderade utredningen angående engångsförpackningarna och när riksdagen kan väntas få förslag till lagstiftning på detta område. Vidare har herr Isacson ställt en enkel fråga till jordbruksministern om vilka initiativ Kungl. Maj:t har tagit i anledning av allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 3 år 1966 vad avser översyn och utredning rörande engångsförpackningar samt nedskräpning i naturen. Interpellationen och frågan har överlämnats till mig för besvarande. Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande har jag tillkallat sakkunniga med uppdrag att utreda frågor om åtgärder mot nedskräpning. I utredningsuppdraget ingår bl.a. frågan om engångsförpackningarna. Det är för tidigt att nu ange när utredningsarbetet kan leda till åtgärder.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för socialdepartemen tet få framföra mitt tack för svaret på min interpellation. Jag hälsar med tillfredsställelse statsrådets åtgärd att tillkalla sakkunniga med uppdrag att utreda frågan om nedskräpning i naturen och därmed sammanhängande frågor. Naturligtvis är jag inte heller främmande för att en sådan utredning måste ta tid och att det dröjer innan den kan leda till åtgärder. I min interpellation har jag inte särskilt tryckt på naturvården, även om jag naturligtvis anser att nedskräpning i naturen, på vägrenar och på allmänna platser på allt sätt måste bekämpas. Som skåning kan jag förresten glädjas åt att min hemprovins föregått med gott exempel i kampanjen »Håll Skåne rent!», där inte minst landshövding Netzén har gjort en beundransvärd insats, och som man väl kan säga till en viss grad redan har burit frukt. Vad jag emellertid skarpt reagerar mot är den allmänfarliga vårdslöshet som människor gör sig skyldiga till, när de kastar ut tomglas på åkrar, i synnerhet på åkrar med växande gröda. Jag är ganska övertygad om att det i de allra flesta fallen rör sig om obetänksamhet, även om rena sabotagehandlingar inte helt kan uteslutas. Om en jordbrukare kommer ut med en slaghack och skall skörda gräs för ensilering, kan en enda glasflaska i gräsvallen få katastrofala följder. Slaghacken slår nämligen med sina knivar av gräset nere vid marken, och sedan blåser en fläkt upp grönmassan i en efterföljande slåttervagn. Att upptäcka en flaska, t.ex. i en luzernvall, är en ren omöjlighet för traktorföraren, om han än är aldrig så uppmärksam. Så töms skärvorna tillsammans med grönmassan i ensilagebehållaren vid gården, och då har det fruktansvärda splittret kommit i fodret. Det är precis lika förrädiskt, när man skördar hö. En tomflaska hamnar så lätt i höpressen, och där krossas den. Jag har själv hemma på vår gård varit vittne till hur en uppmärksam ladugårdsskötare fann en sönderslagen flaskhals, när han fördelade hö som var packat i balar. Tack vare hans uppmärksamhet undgicks en svår olyc & ka. Flaskhalsen hade annars säkerligen hamnat i någon komage, och det stackars djuret hade fått lida ohyggliga kval, såvida man inte nödslaktat det. Herr talman! Alla är vi väl överens om att det gäller att verkligen göra någonting och framför allt göra någonting skyndsamt. Jag vet att alla jordbrukare som håller djur ser med mycket stor oro på den fara som ett obetänksamt handskande med tomglas innebär. Jag har alla jordbrukarna på min sida. Sedan jag framställde interpellationen har jag till min stora glädje sett ett domstolsutslag, där en man figurerade som i missnöjesyttring vid en handbollsmatch kastade in en tomflaska på planen under tiden spelet pågick. Han ådömdes ett mycket kännbart bötesstraff. Jag förmodar att det går lika illa för dem som kastar glasflaskor ut på åkrar eller vid badstränder, som vi inte heller skall glömma bort. Just vid badstränderna visar nämligen olycksfallen med glasskärvor en skrämmande statistik. Vad skall man då göra för att få rätsida på dessa problem? Jag är, herr talman, övertygad om att mycket skulle vara vunnet, om människor bara finge klart för sig, inte bara vilka fruktansvärda skador de kan ställa till med för andra, utan också vilka kännbara straff som kan drabba dem för deras obetänksamhet och deras vårdslöshet. Jag tror därför att upplysning och åter upplysning, i synnerhet om den ges på rätt sätt, skulle kunna åstadkomma en ordning till det bättre. Jag vill särskilt lägga både utredaren och andra som har ett ord med i laget just detta på minnet. Jag ber, herr talman, än en gång att få tacka herr statsrådet för svaret, som jag finner så positivt som det för närvarande kan vara.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min enkla fråga. Det är ju rätt länge sedan jag framställde min fråga. Jag förstår dock att statsrådet inte har velat svara förrän utredningen har tillsatts. Genom de interpellationer och den enkla fråga som har ställts har vi fått socialministern att skynda på med denna sak. Det är väl så som en riksdagsman skall arbeta för att söka forcera fram åtgärder av regeringen i sådana här viktiga angelägenheter. Under den tid som jag har väntat på svaret har jag något studerat vad nedskräpningen innebär t.ex. i ett landskap som Dalarna, vilket socialministern väl känner till. Jag gjorde en promenad för en tid sedan utmed en av de mycket utsatta vägsträckorna där och kunde räkna ut att man, om man hade fått t.ex. 25 öre per flaska i pant, skulle ha fått en mycket bra timlön genom att plocka upp flaskorna. Det var inte bara engångsglas som låg utmed vägarna, utan också de vanliga returglasen. Det sägs att man kan lösa problemet genom att införa förbud mot engångsförpackningar. Jag tror inte det, ty panten på de vanliga flaskorna är ungefär 5 öre, och människor tycks inte vara ett spår intresserade av att spara 5 öre. Tydligen är fem öre också för litet för att människor skall förmås att plocka upp dessa flaskor. Men jag frågar mig inför den nu tillsatta utredningen, om man inte helt enkelt tvingas gå vägen att sätta en högre pant på allt sådant här material. Vi kan inte ha det på detta vis — lyckas vi inte upplysningsvägen få folk att begripa hur vansinnigt det är att kasta sådana här förpackningar omkring sig måste man helt enkelt tillgripa någon form av pant. Man skall inte bara vika undan för de kommersiella intressena. Affärsmännen säger att de inte kan ha belastningen med allt returmaterial o. s. v., om deras verksamhet skall fungera rationellt. Ja, det resonemanget innebär en väldig förenkling av problemet; man skjuter över hela kostnaden på samhället och en rad enskilda markägare. Så får det inte gå till det är helt oansvarigt att ordna förhållandena så. Jag anser för min del att man måste komma till en rätsida på detta genom att införa någon form av pant på allt sådant här glasmaterial. Det kan hända att enbart upplysningsvägen skulle vara framkomlig — men man blir pessimist när man ser vad som sker. Skolorna och TV har naturligtvis en väldig uppgift här, men jag frågar mig som sagt om problemet verkligen kan lösas upplysningsvägen. Jag tänker t.ex. på en familj som har köpt ny bil och är på väg ut till sitt sommarställe. Kalle sitter och dricker sin Coca-cola och slänger sedan flaskan på bilgolvet. Nej, säger pappan, du slänger inga flaskor i min nya fina bil — du får dra ner rutan och skicka i väg flaskan. Sådana är standardbegreppen i dag. Man vill inte ha sin bil nedskräpad med flaskor, chokladpapper 0. s. v., och man tror att det bara är att slänga ut sådant vid vägarna. Folk måste få klart för sig hur allvarligt det är speciellt med glasen, och därför är det nödvändigt att ta till krafttag, om man inte kan nå resultat enbart på upplysningsvägen. Det som herr Arvidson har påpekat just i fråga om glasflaskorna och djuren ute i markerna är ett så allvarligt problem att vi inte stillatigande kan åse vad som här håller på att ske. Faktum är också att glasflaskornas antal bara ökar utmed vägarna — den er farenheten har man tyvärr tvingats göra under de senaste åren, På något sätt måste vi få en annan ordning till stånd, och jag hoppas att den tillsatta utredningen kan arbeta skyndsamt och skall se tillräckligt fördomsfritt på dessa problem.
Herr talman! De”ärade frågeställarna hade vänligheten att rikta ett tack till mig för att denna utredning har kommit till stånd. Det är alltid värdefullt med interpellationer och frågor som aktualiserar väsentliga problem, och de föreliggande spörsmålen hör till den kategorin, men jag vill gärna säga att vi sannerligen redan förut haft anledning att fundera över hela detta problem. Nu känner jag emellertid själv, herr talman, ett behov att tacka frågeställarna för deras inlägg. De har båda med goda exempel illustrerat vilken stor omfattning problemet med engångsförpackningarna egentligen har. Jag tycker att herr Arvidsons skildring från hans område — jordbruket — mycket klart visade hur allvarligt det kan vara med tanklöst bortkastade engångsglas och glas över huvud taget. Herr Isacson gav också en god skildring av hur det nu kan se ut efter våra vägar. Jag tror därför att protokollet från denna lilla debatt kan bli av värde för utredningen, som nu skall starta sitt arbete. Utöver detta vill jag endast göra några korta kommentarer. Frågan hur man skall göra med engångsglasen har ju tagits upp i utredningsdirektiven. Utredningen har fria händer att utifrån många olika synpunkter bedöma de åtgärder som kan vara lämpliga och effektiva. Frågan om låt mig säga ett generösare pantförfarande har utredningen också möjligheter att pröva. Över huvud taget har utredningen — det har vi varit angelägna om att under stryka i direktiven — fria händer att pröva alla vägar; upplysning, förbättrad organisation och teknik, lagstiftning m, m., med andra ord allt som kan leda till att nedskräpningen bekämpas effektivt.

Herr talman!

Herr Sundin har i sin interpellation främst tagit upp de avbrott i eldistributionen och teletrafiken som förorsakades av en serie svåra oväder utefter norrlandskusten i slutet av förra året och vid årsskiftet. För att kunna fullgöra sina leveransskyldigheter är eldistributionsföretagen och televerket skyldiga att hålla viss standard på anläggningarna och viss beredskap för att avhjälpa fel. Det är dock av ekonomiska skäl inte möjligt att uppnå fullständig leveranssäkerhet. Vattenfallsverket söker numera övergå från friledningar till hängkablar i första hand för lågspänning. Dessa kablar är betydligt tåligare. Televerket övergår också i viss utsträckning till kablar. Kraftföretagen och televerket får i allmänhet anses ha god beredskap för att avhjälpa driftstörningar orsakade av icke alltför våldsamma oväder, Med utgångspunkt från de driftstörningar som nu inträffat undersöks inom vattenfallsverket och televerket möjligheten att så långt som möjligt inom ekonomiskt försvarbara gränser höja driftberedskapen. Det bör i sammanhanget erinras om att taxesystemet är uppbyggt på en normalstandard. I fråga om möjligheten till ersättning för skador på grund av naturkatastrof får jag erinra om att det redan nu kan vara möjligt att få sådana skador ersatta av staten. För ändamålet finns ett särskilt anslag inom jordbruksdepartementet. Ärenden om ersättning från detta anslag handläggs inom olika departement beroende på skadans art. Ärendena är i regel av sådan karaktär att det är svårt att ange några generella normer för bidragsgivning. Sökandens situation på grund av inträffade skador prövas från fall till fall. Härvid bör beaktas även sökandens ekonomiska förhållanden. Mycket starka skäl har ansetts böra föreligga innan bidrag lämnas. Mot bakgrund av vad jag anfört anser jag det för närvarande inte vara motiverat att vidta någon åtgärd av det slag herr Sundin ifrågasatt.
Herr talman! Även om statsrådet i avslutningen av sitt svar säger att det inte är motiverat att vidtaga någon åtgärd i denna fråga har dock i det avsnitt som kommer närmast före denna avslutande mening angetts vissa möjligheter som står till buds även när det gäller att få ersättning för skador på grund av naturkatastrofer. En beredskap på detta område bör inte enligt mitt förmenande vara lokaliserad till bara södra eller mellersta Norrland, utan bör avse åtgärder också för de fall då katastrofer inträffar inom andra delar av landet. Det har ju hänt tidigare att vi har upplevt naturkatastrofer. Jag kan exempelvis nämna Surtekatastrofen, Vi har haft stormskador i Dalarna, i Hälsingland och i Gästrikland. Vid dessa tillfällen var det möjligt ait vidtaga vissa åtgärder i ekonomiskt lindrande syfte i form av ersättning till de allra hårdast drabbade. När det gäller de enskilda människorna torde det vara hart när omöjligt att kunna kompensera alla förluster på grund av en katastrof. De förluster som görs i dessa sammanhang är ju av mycket stor omfattning; det gäller inte bara förstörda livsmedel — som var fallet vid här berörda naturkatastrof — utan också det merarbete som blev följden av avbrotten i elströmmen. Jag skulle i detta sammanhang vilja ställa en fråga till herr statsrådet. Det erinras i svaret om att taxesystemet är uppbyggt på en normalstandard. Vad menas i detta sammanhang med uttrycket »normalstandard»? Vi skall vara medvetna om att det förhållandet att ett företag — oavsett om det är enskilt eller statligt — har koncession på distributionen av elkraft är liktydigt med att det har en monopolställning. Skall man tillåta i koncessionsbestämmelserna att ett sådant företag får ha en hur dålig beredskap som helst, såsom förhållandet var i en del av de aktuella områdena? Nästa fråga gäller de företag som drabbades av naturkatastrofen. De fick ju själva klara olägenheterna genom att antingen hyra eller inköpa elektriska aggregat för att kunna fortsätta driften inom sina respektive fabriker. Jag ifrågasätter om inte ett företag — stat ligt eller enskilt — som fått koncession på detta område skulle ha en viss skyldighet att upprätthålla beredskap för händelser av detta slag. Faktum är nämligen att det vid de aktuella tilldragelserna i södra och mellersta Norrland inte fanns någon som helst beredskap. Jag vill till och med hävda att även den rent arbetsmässiga beredskapen i en del av de berörda distributionsföretagen ligger långt under vad man har rätt att kräva. För att klara det som jag förmodar att även statsrådet anser är en nödvändighet, nämligen att hålla näringslivets hjul i rörelse, fick de drabbade enskilda företagen skaffa sig egna elaggregat genom förhyrning eller köp. På det sättet hölls produktionen, om än bristfälligt, i gång. Låt mig även ta upp en frågeställning, som kanske inte berör statsrådets kompetensområde i detta sammanhang men väl de avtalsslutande parterna. De drabbade företagen fick betala permitteringslön trots att det inträffade var att betrakta som en naturkatastrof. På denna punkt bör antingen de statliga myndigheterna eller arbetsmarknadens parter kunna komma fram till en bättre lösning än vad som nu gäller. Efter detta, herr talman, vill jag i anledning av vad som uttalas i avslutningen av svaret, nämligen att det finns möjligheter att i vissa fall erhålla ersättning från ett anslag inom jordbruksdepartementet, övergå till att beröra de skador som genom det inträffade åsamkats skogen inom de berörda områdena. Det finns ingen anledning att rekapitulera den skrivelse som regeringen redan har fått från berörda områden. Men om man slår ihop de av skogsvårdsstyrelserna och skogsägarföreningarna beräknade kostnaderna och kostnaderna för de skador som har åsamkats ledningsnätet, finner man att det rör sig om hundratals miljoner kronor.

Även om svaret delvis är positivt och delvis negativt, tillåter jag mig att än en gång rikta ett tack till statsrådet Wickman.

Herr talman! Herr Sundin tog upp flera av de mycket komplicerade frågor som är aktuella när det gäller den leveranssäkerhet som en elabonnent kan begära — jag kommer i början av mitt inlägg att uppehålla mig vid eldistributionen och sedan ta upp den sista frågan om skogsskadorna. Herr Sundin frågar vad som är normalstandard. Det skulle föra för långt att gå in på hur normalstandard tekniskt definieras. Men vårt taxesystem bygger på kostnaden för sådan distribution som är driftsäker mot vad man kan kalla för normala störningar. Däremot täcker taxesystemet inte driftsäkerhet mot onormala störningar. Man skulle naturligtvis i och för sig kunna förbättra säkerheten. Man kunde föreskriva kablar av en typ som tål väsentligt större isbelastning än de kablar som nu användes. Men då kommer självfallet också kostnaden för elkonsumenten att stiga avsevärt. Det är vidare möjligt att nästan helt eliminera riskerna för trädras över ledningar. När det gäller högspänningsledningar på 130 kilovolt och däröver är riskerna för trädras eliminerade genom att man har mycket breda skogsgator. Men för ledningar med lägre spänning använder man inte det systemet. Förklaringen är mycket enkel. Det är resultatet av en ekonomisk avvägning — man vill inte förstöra så mycket produktiv skogsmark som skulle fordras. Men om man tror att det vore riktigt ur ekonomisk synpunkt och elkonsumentsynpunkt, kan man naturligtvis bredda ga torna också för kablar med lägre spänning. Det är hela tiden fråga om en ekonomisk avvägning. Jag är övertygad om att det är en orimlig ståndpunkt att kräva ett sådant distributionssystem som eliminerar störningar av den omfattning som uppkom vid den serie av mycket allvarliga oväder som inträffade i mellersta Norrland — det var inte mindre än fyra successiva ovädersattacker under en kort period. Jag tror att den enda rimliga lösningen på detta problem är — och det är väl också herr Sundins uppfattning, om jag förstod honom rätt — att man inte kan möta de onormala störningarna genom att eliminera deras effekt, men man får möta dem genom att ha en hög beredskap för att snabbt få i gång distributionen igen. Då är frågan: Har beredskapen varit dålig i det här fallet? Jag vet att det förekommit delade meningar om detta i den diskussion som ägt rum lokalt i denna fråga. Jag tycker att om man går igenom materialet får man i stort sett säga att beredskapen varit god. Det har varit möjligt att mycket snabbt få dit reparationsmanskap. För att belysa i vilken omfattning det skedde kan jag nämna att Vattenfall normalt har 23 personer i den drabbade regionen, men under röjningsoch reparationsarbetena ökade styrkan till 330 man. Tar jag Graningeverken, som är en annan eldistributör i regionen, ökade de sin styrka från 30 till 300 man. Problemet låg inte så mycket i svårigheten att få fram personal, utan det låg framför allt på transportsidan. Där var de naturliga förutsättningarna speciellt svåra till följd av det våldsamma snöfallet och mörkret. Vad materialtillgången beträffar så var den också god. Kabelmaterial kom fram snabbt, och jag tror inte att det finns någon anledning till kritik på den punkten. Samarbetet med militären fungerade bra. och den gällde reservaggregaten. Det är en av de frågor som prövas av Vattenfall och CDL, nämligen i vilka former en förbättrad reservaggregatberedskap bör införas. I och för sig har konsumenten möjlighet — fast det är en kostnad för honom — att själv ha ett reservaggregat. Konsumenter som mer än andra är beroende av säkerhet mot driftstörningar, såsom sjukhus och vattenverk, har ju som bekant egna reservaggregat. Men det är dyrbart, ty reservaggregaten innebär dels en installationskostnad som inte är ringa, dels en löpande kostnad för underhåll, prövning och reparationer. Vidare tog herr Sundin upp frågan om ersättning till de enskilda. Det berör i sista hand den större och svårare frågan om den enskildes skydd mot icke försäkringsbara naturkatastrofer. Just därför att de skadefall av detta slag som inträffar inte är försäkringsbara är det svårt att ha en generell norm för hur ersättningen skall utgå. Det system som används för närvarande med ersättning via det anslag som jag nämnde i interpellationssvaret är i hög grad en in casu-prövning, där man också tar hänsyn till vederbörandes personliga ekonomi. Beträffande det speciella fall som herr Sundin berörde i slutet av sitt inlägg, nämligen de ytterst allvarliga skogsskador som uppstått i denna region kan jag för dagen bara svara herr Sundin att frågan är under beredning 1 regeringen. Vi är fullt medvetna om den extrema omfattningen av skadorna. De som själva varit och sett dem kan vittna om den chockartade upplevelse som det är se den fantastiska trädfällning som uppstod på grund av isbildningen och den efterföljande stormen. Frågan är komplicerad. Därför kan jag för dagen inte säga vilken form och vilken omfattning denna ersättning kan få. Men jag kan försäkra herr Sundin att frågan är under beredning och att regeringens ställningstagande inte kommer att dröja alltför länge.
Herr talman! Vad som är leveranssäkerhet eller inte och vad som är standard över huvud taget i detta sammanhang är det oerhört svårt att precisera. Man har väl allmänt den uppfattningen att kraftverk inte är någon dålig affär, herr statsråd. När man skapar monopol som nu skett när det gäller de geografiska områdena i fråga om distributionen, då bör det också med tanke på den vinst som företagen gör finnas möjlighet, vare sig det gäller staten eller enskilda, att kräva en viss standard så att inte minst oväder medför att bygder måste vara utan elström i kanske tre veckors tid. Beträffande frågan om beredskapen varit bra eller dålig säger herr statsrådet, att beredskapen såväl när det gäller staten som Graningeverken och eventuellt andra företag varit tillfredsställande. Om man skall bedöma detta, är det väl vettigare att fråga de människor, som bor i dessa områden, om beredskapen har varit så god som herr statsrådet här vill påskina. Jag skulle vilja se att exempelvis Stockholms stad skulle vara utan elström i tre veckors tid utan att folket här på något sätt skulle reagera — och så länge var man utan elström i många av dessa områden utan att någonting över huvud taget hände. Därför tycker jag personligen inte att beredskapen var så bra som statsrådet Wickman här säger. Herr talman! Alla av oss minns att vid utbrottet av det andra världskriget sade den dåvarande statsministern Per Albin Hansson att beredskapen var god. Det kan vara en psykologisk fördel att i ett för landet kritiskt läge försöka invagga folk i tron att så är förhållandet, men det finns ingen anledning att under fredstid i fråga om ett sådant område som det i detta sammanhang gäller säga att vår beredskap här är god om den i verkligheten är dålig. Till sist ber jag, herr talman, att ännu en gång få uttala min tillfredsstäl lelse över att de miljonskador som det enskilda skogsbruket utan egen förskyllan har åsamkats måhända kommer — om jag tolkar herr statsrådet rätt — att i viss mån bli ersatta från statens sida.

Herr talman! Herr Sundin använde formuleringen att det uppstår driftstörningar vid minsta oväder. Jag tycker att det är ett sätt att beskriva det som inträffade i mellersta Norrland som har mycket litet med verkligheten att göra. Vad som inträffade i verkligheten var en extrem naturkatastrof. Jag tror att det är orealistiskt att föreställa sig att man skall kunna vara helt skyddad mot följderna av en sådan katastrof. Det betyder inte alls att jag underskattar de problem som uppstått för dem som har drabbats av detta. Jag vill inte heller ge sken av att all beredskap är perfekt, men jag tycker att det här har getts en skildring av förhållandena som har varit mycket orättvis mot de ansträngningar och den effektivitet som visats när detta svåra problem faktiskt angreps. Det betyder inte att problemet inte kan angripas ännu effektivare nästa gång.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att det i detta fall var en naturkatastrof. Jag är dock lika medveten om att såväl staten som enskilda bolag i detta sammanhang tänker för litet på servicen i landsbygdsområdena utan i stället i huvudsak på att ta in pengar. Till detta skall jag bara foga, att det för mig ter sig ganska underligt att varken staten, Graningeverken eller andra bolag, enligt vad som har skrivits i tidningarna, vill ha någon som helst ersättning för dessa skador. Det kanske säger det mesta. Det kostar dem enligt uppskattning 30—40 miljoner kronor att reparera skadorna. Den stora frågan är: När kommer de att göra det? Det är de som bor och verkar i de drabbade områdena som får vara med om att betala det hela, liksom man skulle få göra vid naturkatastrofer i t.ex. Västsverige eller Mellansverige. Kraftverksföretagen däremot säger att de skall klara upp det själva. Kan man efter ett sådant uttalande tro att de kommer att bygga ut sitt nät och göra det mer hållbart än för närvarande? I dag är det bristfälligt i de flesta landsbygdsområden. b) besluta, att det inom specialskolan skulle finnas skilda slag av lärare i huvudsak enligt de riktlinjer, som angivits i samma statsrådsprotokoll,

Herr talman! Den målmedvetna satsning som numera görs för att ge handikappade barn, så långt deras handikapp medger, en likvärdig skolgång med andra barn är utomordentligt glädjande. När = departementschefen = frångår blindoch dövlärarutredningens förslag om två terminers vidareutbildning av hörselklasslärare, som är de flesta, genom att förorda tre terminer, bör det givetvis ge lärarna större möjligheter till framgång i sitt svåra arbete. På detta sätt utbildade hörselklasslärare kommer huvudsakligen att undervisa inom specialskolan eller inom speciella hörselklasser, för vilka det finns ett tillräckligt elevunderlag. Man får hoppas att många sådana specialklasser kommer till stånd genom samverkan mellan kommunerna. Där sådant tillräckligt elevunderlag inte finns, vill man ge de mindre gravt skadade barnen och ungdomarna hjälp genom förstärkningsanordningar inom den obligatoriska skolan och andra former för vidareutbildning för att de skall kunna följa undervisningen i vanlig klass. För tillträde till speciallärarlinjen krävs lärarexamen och tre års tjänst. Efter dessa tre år får man förutsätta att många av lärarna är etablerade. De kanske har bildat familj och engagerat sig i en rad olika aktiviteter. Att göra sig fri för en lång vidareutbildning må vara relativt lätt om man bor på utbildningsorten, men det är naturligtvis betydligt svårare för de övriga. Det är för närvarande överskott på hörselklasslärare i Stockholm, medan det är brist på dem i övriga delar av landet. Rekryteringen till blindoch dövlärarundervisningen har tidvis varit dålig, och man har inte kunnat upprätthålla kravet på den lärarerfarenhet och göra det lämplighetsurval som just här får anses särskilt viktigt.

För dessa lärare behövs det enligt vår mening kortare kurser vid sidan om den nu föreslagna. Det skulle enligt vår mening innebära en betydande förbättring mot nuvarande förhållanden inom specialundervisningen. Sådana kurser skulle kunna vara attraktiva för många lärare som är intresserade av denna undervisning. Vi önskar att skolöverstyrelsen får möjlighet att ordna sådana kortare kurser och att styrelsen i övrigt får möjligheter att på olika sätt främja lärarrekryteringen till specialundervisningen. Vi har med vårt särskilda yttrande velat ge uttryck åt dessa våra synpunkter. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Utskottets utlåtande är enhälligt, men till detsamma är fogade några blanka reservationer, därav en undertecknad av mig. Bakgrunden härtill är det förslag till investeringar för byggnadsarbeten vid universitet och högskolor som här föreligger. Förslaget omfattar 95 miljoner kronor, och man beräknar att medelsförbrukningen skall ligga på ungefär 130 miljoner. Det var år 1965 som riksdagen fattade det utomordentligt viktiga beslutet om utbyggnaden av högskolor och universitet för ett beräknat antal av 87 0009 studerande i början på 1970 talet. Man hade då i någon mån gått ifrån det av U 63 framlagda förslaget, som siktade till 83 000 studerande. Departementschefen uttalade i propositionen 1965 att detta var en maximiram. Utöver den kunde man inte gå. Redan att gå så långt skulle eventuellt innebära vissa statsekonomiska bekymmer. Alla möjliga rationaliseringsförsök måste göras för att klara detta program. Trots att statistiken är utomordentligt bristfällig, kan man väl säga att tillströmningen av studerande till de högre utbildningsanstalterna har överträffat de beräkningar som har gjorts. Utan att alltså exakt veta hur många studerande vi har kan vi väl med säkerhet säga att vi har fler än vi räknat med. Förutsättningen för att klara av detta är dels att det finns en tillräcklig lärarorganisation och dels att det finns undervisningslokaler. Det är detta sista vi skall diskutera i anslutning till statsutskottets utlåtande. U 63 gjorde en överslagsberäkning, ett slags ramberäkning, över hur mycket investeringar som var nödvändiga för att klara de 83 000 studerande som deras förslag utgick från. I grova drag räknade man med investeringar på ungefär 200 miljoner kronor om året, fördelade litet olika de olika åren. Man startade med investeringar på 110 miljoner under 1964/65. Investeringarna skulle stiga till 220 miljoner under budgetåret 1967 69 för att 1971/72 minska till 165 miljoner kronor. Vi har ett antal år kvar innan vi når början på 1970-talet, men den faktiska medelsförbrukningen under de gångna åren inger vissa bekymmer. Sålunda förbrukades 1964 66 45 miljoner mindre än beräknat, 1966 68 är vi uppe i 90 miljoner mindre än beräknat. Detta tar sig uttryck i växande svårigheter vid universiteten och högskolorna att härbärgera de studerande. En exemplifiering av detta finns i en av de motioner, som väckts i anledning av propositionen, nämligen om universitetsbiblioteket i Göteborg. Att utskottet i princip helt instämmer med den motionen framgår ganska klart av att utskottet säger, att man är medveten om de i motionerna påtalade allvarliga missförhållandena i lokalhänseende som föreligger vid universitetsbibliotek. Det skall nog närmast tas som bara ett exempel på vilka betydande svårigheter vi har. I pressen har också beskrivits hur förhållandena är vid universitetet i Stockholm. Man kan faktiskt inte begära, att undervisningen skall kunna bedrivas effektivt i en sådan situation. Vad som också är allvarligt, som jag ser det, är att propositionen inte med ett ord berör utbyggnaden i Frescati. Den utbyggnaden har såvitt jag för står skjutits framåt i tiden år efter år. Projekteringen för Frescati startade väl ungefär samtidigt som för tekniska högskolan i Lund, men ännu har vi inte någon uppgift om när spaden kan sättas i jorden; propositionen berör, som sagt, över huvud taget inte frågan. Departementschefen har visserligen talat om att vi eventuellt till hösten skall få förslag till ytterligare objekt. Eftersom vi har statsrådet Edenman här i kammaren, skulle jag vilja rikta den direkta frågan till honom: Hur ligger det till med frescatiobjektet? Finns det möjligheter att kunna påbörja denna mycket försenade byggnation under nästkommande år? För att i någon mån kompensera bristen på lokaler har man givetvis varit tvungen att förhyra sådana. Man har dock inte kunnat göra detta i full omfattning. Det är också givet att man inte har kunnat få de hyrda lokalerna arrangerade så som skulle varit möjligt när man specialbygger lokaler. På grund av den statsfinansiella situationen har det varken för mig eller någon annan varit möjligt att föreslå ökade anslag. Det hade förmodligen, på grund av förseningar av projekteringen av de olika objekten, inte varit möjligt annars heller. Men situationen är ytterst allvarlig, det tror jag vi alla kan vara överens om. Vi tar emot studenterna i den takt som förutsättes, men vi bygger inte lokaler i den takt som är nödvändig. Herr talman! Det är dessa bekymrade reflexioner som jag har velat göra i anslutning till utskottets utlåtande, och jag vore tacksam om statsrådet hade möjlighet att säga någonting om den här frågan i allmänhet och frescatiproblemet i synnerhet.

Herr talman!

Om man läser vidare, blir man emellertid djupt besviken.

Sedan dess har det i stort sett varit lugnt. Ingenting annat har hänt än att LUP-kommittén för Göteborg beslutat tillstyrka ett förslag om att vissa bokmagasinsutrymmen om möjligt iordningställes under de för de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna planerade nya byggnaderna i närheten av universitetsbiblioteket. Den frågan är för närvarande under utredning genom byggnadsstyrelsens försorg. Efter att ha konstaterat detta beräknar kommittén, att behovet av bokmagasin för de närmaste åren skall kunna tillgodoses genom förhyrning av lokaler. Den hittills enda hyresfrågan i sammanhanget har avsett ett ersättningsutrymme för en magasinsvåning inom den gamla biblioteksbyggnaden vid Haga kyrkoplan, som enligt avtal måste avträdas till Göteborgs stad den 1 oktober 1967. Någon som helst utrymmesvinst innebär denna förhyrning sålun da inte. Däremot kan man utan vidare konstatera att nackdelarna av förändringen är högst betydande, eftersom detta ersättningsutrymme befinner sig på en distans av cirka 8 kilometer från universitetsbiblioteket. Enligt vad de lokala myndigheterna uppgett är någon annan förhyrning inte planerad. Möjligheterna över huvud taget att förhyra för biblioteksändamål lämpade lokaler, vilka kan motsvara de speciellt höga krav som man ju måste ställa på dem — med hänsyn till temperaturförhållanden, luftfuktighet, bärkraften i bjälklagen, o. s. v. — torde inte vara stora. Skulle till äventyrs några nya förhyrningar komma till stånd, medför de dessutom betydligt ökade personalbehov, och från göteborgshåll konstateras att det skulle innebära en väsentligt försämrad biblioteksservice för lärare, forskare och studenter vid universitetet. Utskottet framhåller att LUP-kommittén för Göteborg har utarbetat ett lokalprogram avseende i huvudsak nybyggnader för de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna. I programmet föreslås anordnande av läsesalar m. m, för forskare och studenter i byggnader i närheten av biblioteket. Dessa planerade läsesalar inom ifrågavarande nybyggnader skall, om man bortser från institutionsbiblioteket med sammanlagt 94 läsplatser, omfatta mer än 100 forskarplatser och 575 kursläsningsplatser. Placeringen av så stora biblioteksenheter i lokaler utanför själva universitetsbibliotekets ram innebär betydande olägenheter bl.a. med hänsyn till att dubbel uppsättning referenslitteratur i berörda ämnen måste anskaffas och särskild personal anställas för skötseln av dessa enheter. Driftskostnaden blir alltså väsentligt högre än om man hade förlagt ifrågavarande läsutrymmen till universitetsbibliotekets utökade byggnad, vilket föreslogs av 1963 års utredning. Utskottet »anser sig kunna utgå från att de åtgärder, som kan komma i fråga för att avhjälpa bibliotekets lokalsvårigheter, vidtas med den skyndsamhet som situationen kräver». Göteborgskommentatorer vill gärna framhålla, att ytterst få torde vara benägna att dela utskottets optimistiska uppfattning. Man säger att utvecklingen vid Göteborgs universitetsbibliotek i själva verket går mot en oundviklig katastrof. Det är väl förmodligen så, att dessa fakta inte har stått till utskottets förfogande, även om det hade varit angeläget för utskottet att införskaffa dem. Jag tycker det är beklämmande att resultatet av denna framstöt, som synes mig vara så utomordentligt väl grundad, har blivit detta utskottets ställningstagande. Jag är inte kapabel att gå in på en detaljkritik av utskottets ställningstaganden i övrigt. Jag har fått åberopa den expertis som finns tillgänglig vid göteborgshorisonten. Men, herr talman, jag förbehåller mig rätten att stimulera tillkomsten av en ny motion till nästa år, ty jag anser det vara värdelöst och inte framgångsrikt att i dag ställa något yrkande. Jag har således i dagens debatt inte något yrkande.
Herr talman! Jag skall bara göra några korta tillägg till detta meningsutbyte. Det är paradoxalt att ett statsråd måste gå upp i talarstolen här i kammaren och bekänna att det har varit omöjligt att göra av med alla de pengar som har stått till förfogande. I det här fallet kan man kanske också lägga in ett visst beklagande i detta konstaterande. Men, herr talman, själva situationen är också litet paradoxal, vilket jag ju har velat betona. Anledningen är naturligtvis delvis den, att vissa i konjunkturpolitiskt syfte vidtagna åtgärder har gjort att några projekt har försenats. Det avgörande är dock svårigheterna i fråga om planeringen, som helt enkelt inte har kunnat ske i den takt som U 63 hade räknat med. Det råder självfallet också oerhörda svårigheter för de planerande organen, framför allt då för byggnadsstyrelsen och LUP-kommittéerna. Det gäller frågor av organisatorisk art, stadsplaneärenden och markfrågor. Det är uppenbart att det är där som man har kört fast i ganska stor utsträckning. Det har resulterat i att byggnadsstyrelsen och LUP-kommittéerna har tvingats till en prioritering, en prioritering som departementet i och för sig står utanför, eftersom anslagsfrågorna ju har varit klara. Denna form av prioritering har inte legat på budgetplanet, utan myndigheterna har tvingats att göra denna prioritering för att kunna hålla takten där det har varit allra mest nödvändigt. I allmänhet — jag tror att jag kan säga i princip — har man koncentrerat sig till utbyggnaden av de spärrade ämnena. Man kan också konstatera att vi har lyckats att ta emot alla de studenter som sökt till de spärrade fakulteterna och ämnena, i den utsträckning som riksdagen har anvisat. När det gäller Umeå och även tekniska högskolan i Lund kan man väl utan vidare säga att institutionerna där har byggts mycket snabbt, nästan på rekordtid. Då det gäller Göteborg skall man kanske trots det sorgliga med biblioteksbygget komma ihåg att det inom denna sektor under nästa budgetår kommer att byggas för 53 miljoner kronor — för odontologiska fakulteten, för ämnena botanik och zoologi samt för Chalmers. Detta har gjort att det inom göteborgssektorn har varit mycket svårt för universitetsbiblioteket att hävda sig och verkligen tränga upp till ytan. Man har tydligen även i Göteborg — jag tänker då på LUP kommittén, herr Andersson i Brämhult — föredragit att just nu klara byggnationen för Chalmers, odontologin, botaniken och zoologin. Även detta är helt enkelt en prioriteringshistoria. Resultatet har blivit, såsom herr Wallmark påpekade, att staten tvingats till stora förhyrningar. Och detta har varit nödvändigt — hade vi inte gjort det skulle alternativet i de »torra» ämnena ha blivit spärr, något som vi nu lyckats undgå. Sedan ställde herr Wallmark en direkt fråga till mig om hur det skall gå med Frescati. Ja, enligt vad byggnadsstyrelsen säger — i dag; jag kanske skall tillägga de orden — väntar vi i sommar huvudhandlingar för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas byggen. Med en normal takt och om ingenting oförutsett inträffar skulle man då kunna komma i gång med dessa institutionsbyggen för de »torra» ämnena under nästa år. Men detta gäller med dagens förutsättningar, och längre kan jag inte sträcka mitt uttalande. Jag vill dock tillägga, herr talman, att vi under tiden i kvarteret Mimer har iståndsatt lokaler på cirka 8000 kvadratmeter för Stockholms universitet. även förhyrningarna i Stockholm är ju mycket stora. Men dessa förhyrningar tillsammans med kontorshuset i kvarteret Mimer har i alla fall gjort att Stockholms universitets lokalfråga tills vidare kunnat behärskas, även om det varit med ett nödrop.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Edenman för vänligheten att kommentera mitt inlägg och ge ett preliminärt svar beträffande Frescati. Det är ju anmärkningsvärt och kanske något förbluffande att höra, att man alltså skulle kunnat av finansministern få alla de pengar som man beräknat för investeringar. Detta är väl 1 så fall det enda område, där någonting sådant skulle ha varit möjligt! Huvudanledningen till det aktuella läget skulle alltså vara, att planeringen inte kunnat bedrivas i den takt som avsetts. Nu tyckte jag emellertid att statsrådet Edenman talade om att ett och annat bygge uppskjutits av konjunkturpolitis ka skäl, och det rimmar kanske inte helt med uppgiften att man skulle haft pengar till förfogande; de byggena hade man väl kunnat släppa. Det är riktigt att vi i huvudsak har prioriterat byggnationen för de spärrade ämnena. Under de senare åren har ju praktiskt taget ingenting byggts för de »torra» ämnena. Redan 1965/66 meddelade universitetskanslern, om jag minns rätt, att ramtalen för den humanistiska och samhällsvetenskapliga sektorn var överskridna. Det är alldeles uppenbart att man har betydande svårigheter att klara undervisningen. En av institutionsföreståndarna vid universitetet i Stockholm skrev tidigt i våras en stor artikel om förhållandena vid hans institution. De var rent ut sagt skrämmande — man kan inte rimligtvis begära att en undervisning skall kunna bedrivas på det sättet. Läget är väl annorlunda i dag. Det borde finnas personer tillgängliga för att kunna klara planeringen och projekteringen. Framför allt torde projekteringssidan för närvarande ha ett överflöd av personer.

I U 63 beräknades för det kommande budgetåret 220 miljoner kronor för detta ändamål och det föreslogs också i proposition. Enligt den nu gjorda beräkningen kommer endast 130 miljoner kronor att behöva förbrukas. Det är de faktiska siffrorna, och det innebär alltså en magasinerad brist i utbyggnaden på sammantaget ett par hundra miljoner kronor, som måste tas igen, och detta med utomordentlig skyndsamhet. När det gäller Frescati kan man väl bara beklaga att det har skjutits på planeringen på sätt som har skett. Man måste tydligen vara i hög grad optimistisk om man skall tro att det blir möjligt att påbörja arbetena under nästa år. Det förutsätter att ingenting oförutsett inträffar och att allt klaffar enligt beräkningarna. Det innebär med andra ord att vi inte har att vänta någon proposition om Frescati i höst, utan den kommer tydligen tidigast nästa vår. Jag kan inte annat än förundra mig över att man fortsätter att ta in studenter precis som om man hade byggt 1okaler i takt med det planerade programmet fastän det råder en betydande eftersläpning i fråga om investeringarna och kommer att göra det under de närmaste åren. Biblioteket i Göteborg får närmast, som jag tidigare har sagt, tas som ett exempel på dessa missförhållanden, Eftersom utskottsutlåtandet är enhälligt på den punkten kanske man får säga, att herr Andersson har missuppfattat skrivningen en smula. Som jag har tolkat skrivningen så innebär den i realiteten ett fullständigt tillgodoseende av motionärernas önskemål. Utskottet utgår nämligen från att de åtgärder som kan komma i fråga skall »vidtas med den skyndsamhet som situationen kräver». Och situationen kräver ju en betydande snabbhet om man skall kunna råda bot på de allvarliga missförhållanden, som också utskottet anser föreligga. Det kan naturligtvis diskuteras huruvida det finns anledning att skriva till Kungl. Maj:t i denna fråga eller inte. Jag har ansett mig kunna godta skrivningen med hänsyn till att utskottet de facto har gjort en beställning.

Herr talman! Jag menade givetvis inte heller att det finns en extra portmonnä med 200 miljoner kronor, som ligger och väntar på att användas. Att dessa medel inte har förbrukats under de gångna åren måste emellertid innebära att regeringen, som dock står bakom huvudförslaget 1965, är beredd att anvisa medel i takt med den forcerade planeringen för att komma till rätta med de missförhållanden som uppstått på grund av att de myndigheter, vilka skall sköta planeringen, inte har lyckats klara denna uppgift. Att påvisa detta var avsikten med mitt inlägg.

Herr talman! Föreliggande utlåtande från statsutskottet är föranlett av Kungl. Maj:ts proposition nr 75. I anledning av denna har vi från folkpartiet väckt en motion, vars synpunkter jag under några minuter skulle vilja understryka.

De prisundersökningar som har verkställts av prisoch kartellnämnden har ju varit föremål för en mycket kritisk granskning inte bara från handelns representanter, utan också från konsumenterna — jag tycker nog med rätta. För att inte, som jag nyss nämnde, den enskilde köpmannen skall ställas i gluggen har vi föreslagit att vederbörande skulle få ta del av prisundersökningarna, innan de publicerades. Utskottet anser nog att det är en rimlig begäran att undersökningarna sker under full insyn och i blixtbelysning, men att man kanske bättre tillgodoser den enskilde köpmannens krav på objektivitet, om han får en kopia av noteringarna och tillfälle att verkligen följa prisundersökningarna. Vad konsumenterna beträffar måste jag säga — som enskild konsument och som husmor — att de prisundersökningar som gjorts väl i någon mån har varit vägledande för konsumenterna, men till en viss grad varit missvisande och inte till gagn.

Jag tycker att prisundersökningarna och de resonemang som förts i samband med dem har visat en fullkomligt otillständig brist på hänsyn till konsumenternas tid.

Jag anser att det är ett fullkomligt oefterrättligt sätt att vägleda konsumenter på. Husmödrarnas tid måste ju ändå vara värd någonting! Tid är pengar även för dem, Därför måste prisundersökningarna göras på ett betydligt bredare fält; man får ta med kvalitet och service. Konsumenterna måste lära sig att också betala för service. Det går inte längre att bara räkna med själva priset. Vidare skulle jag vilja peka på en konsumentupplysande faktor som vi har föreslagit i vår motion, de s.k. konsumentkommittéerna. Förslag härom har också kommit ifrån LO. Det har behandlats positivt i propositionen, men man kanske inte kan säga att förslaget behandlats positivt i utskottsutlåtandet. Utskottet aktar sig för att direkt ta upp frågan om lokala konsumentkommittéer till diskussion. Kravet på konsumentkommittéer har förts fram från vår sida för åtskilliga år sedan, skillnaden var bara att vi kallade dem för konsumentgrupper. Nu tycks fru Erlander junior ha fått ta hand om denna konsumentfaktor inom LO. Jag anser för min del att det varit bättre, om herr Erlander senior hade gjort det inom riksdagen, så att det hela hade blivit en statlig åtgärd 1 stället för uteslutande en frivillig sådan från löntagarorganisationernas sida. Men jag önskar dem lycka till i fortsättningen. Jag tror att den rädsla för konsumentkommittéerna som kommit till uttryck från handelns och näringslivets sida är obefogad. Jag tror inte att det kommer att bli något slags »konsumenttribunal», om det är detta man är ängslig för. Jag tror visserligen att det i viss mån blir en pressure group från konsumenternas sida, men det tycker jag är enbart till nytta. De erfarenheter man har från utlandet, framför allt från England, visar att dessa konsumentkommittéer inte bara är pressure groups utan dessutom kan ägna sig åt sådana problem som är viktiga för konsumenterna, såsom vissa hälsovårdsfrågor, vissa skolproblem, vissa trafikproblem etc. Jag tror att det finns en risk för att dessa kommittéer får slagsida, om de helt och hållet övertas av löntagarorganisationerna, men man får ändå hoppas att denna frivilliga försöksverksamhet leder till positiva resultat. I motionen har vi också tagit upp konsumentupplysningen och :konsumentforskningen över huvud taget. Såsom den har skötts är den ett skolexempel på brist på planering från regeringens sida. För åtskilliga år sedan; då vi mig veterligt för första gången diskuterade konsumentupplysning och konsumentforskning i denna kammare, väcktes från folkpartiets sida en motion om en allsidig parlamentarisk utredning över hela fältet. Men det förslaget dög ingalunda. Vad har då hänt i stället? Jo, vi har haft en rad av utredningar och kommittéer. Jag kan inte räkna dem alla, men jag kan nämna riktprisutredningen, priskommittén, konsumentupplysningsutredningen, konsumentforskningsutredningen och allt vad de nu har hetat, som under årens lopp har pysslat med var sin sektor inom detta område. Är det vettigt, frågar man sig. Är det effektivt? Och hur dyrt har det inte blivit? Därför hälsar man nu verkligen med tillfredsställelse en ny stor utredning. Det är åtminstone den fjärde, om det inte är den femte på detta område. Sedan man nu redogjort för de resultat som de andra utredningarna kommit fram till, föreslår man alltså i propositionen en ny utredning. Men skall den komma till stånd, och det tycker jag den bör göra, borde den bli parlamentarisk och verkligen kartlägga hela detta område och inte sitta med små detaljer, vilka riksdagen sedan inte med bästa vilja i världen kan lägga pussel med så att de blir till en hel karta. Det fattas minsann inte arbetsmaterial för denna utredning. Vi har i motionen föreslagit en rad av uppgifter. Man skulle sålunda upprätta en gemensam upplysningsceniral för information i stället för att ha den som nu ligger under konsumentinstitutet. Det är så mycket annat än enbart husgeråd för hemmen, även om det är viktigt nog, som konsumenterna bör bli informerade om. Vidare har vi tillåtit oss föreslå att man skall ha lokala upplysningscentraler ute i landet, i Göteborg, Malmö och Umeå, som det föreslagits i en av dessa utredningar, sedan erfarenheter vunnits av upplysningscentralerna i Stockholm. I vår motion har vi dessutom tillhandahållit en hel del annat arbetsmaterial. Till slut, herr talman, skulle jag bara vilja säga några ord om den halva miljon, som begärs för att starta en upplysningskampanj bland konsumenterna. Den har av utredningen föreslagits koncentrera sig på en enda sak, nämligen att tala om för konsumenterna att vad som förr hette riktpris skall vi nu kalla cirkapris. Jag tycker nog att det är en bristande tilltro till konsumenternas uppfattningsförmåga att man inte skulle kunna få dem att begripa vad »cirkapris» är utan att för ändamålet kosta på en halv miljon kronor. Har konsumenterna inte förstått vad rikptris är under den tid som gått, lär det inte bli lättare för dem att begripa vad cirkapris är. Men jag tror nog att de begriper det. De kanske inte är så enfaldiga som statsmakterna tydligen föreställer sig. Den halva miljon som anvisas för en upplysningskampanj inom konsumentområdet bör användas för en allmän upplysningskampanj, som sträcker sig över hela detta stora område och inte bara koncentreras till en information om cirkapris, ett begrepp som ju inte kan vara så särskilt svårfattligt. Jag hör alltså inte till dem som står bakom den reservation, som är fogad till utskottets utlåtande och i vilken begärs en nedskärning av det anslag det här gäller. Jag tycker att anslaget bör beviljas men att det bör användas för en allmän konsumentupplysningskampanj. Herr talman! Då vi verkligen i väsentliga stycken har fått de önskemål vi har framfört i vår motion tillgodosedda, har jag inte något annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Till statsutskottets utlåtande nr 90 i anledning av proposition nr 75 med förslag angående effektivisering av verksamheten på prisoch konkurrensområdet samt konsumentvaruforskningen har jag tillsammans med utskottets övriga högerledamöter fogat en reservation beträffande anslagen till avlöningar och omkostnader till statens prisoch kartellnämnd. Vid behandlingen i femte avdelningen av proposition nr 75 och de motioner, som därvid förelegat, har avdelningen i stort kunnat enas om en gemensam skrivning; Beträffande frågorna rörande konsumentforskning och konsumentupplysning har i motioner framförts vissa synpunkter, som torde beaktas, när direktiven för en kommande utredning utfärdas, och utskottet har i denna del föreslagit riksdagen att i skrivelse till Kungl. Maj:t ge till känna vad utskottet har anfört. Vad beträffar konkurrenspolitikens målsättning har utskottet också varit enigt med departementschefen om att konkurrensprincipen är överlägsen regleringsprincipen som underlag för en aktiv prisoch konkurrenspolitik. Det betonas av riktprisutredningen att konkurrensen mellan företagen i det moderna näringslivet sker med olika medel såsom pris, produktegenskaper, service och andra säljbefrämjande åtgärder. Det sägs vidare att någon värdering av dessa konkurrensmedel inbördes inte generellt kan göras utan att det bör vara konsumenten som £fenrom sitt val av produkter och inköpsställen avgör vilka konkurrensmedel som är effektivast. Jag har en känsla av att konsumenten i dag är så pass både upplyst och prismedveten, att han eller hon inom ramen för sina individuella önskemål själv har förmågan att avgöra vad som är rätt vara och rätt pris. Under anslaget till statens prisoch kartellnämnd — avlöningar— har vi i reservationen yrkat avslag på en personalutvidgning med sammanlagt 14 nya tjänster. Reservanterna anser det föga troligt att denna stora personalförstärkning kommer att förbättra konsumenternas inköpsförhållanden. Till samma nämnd har man under rubriken »Omkostnader» begärt ett förslagsanslag av 1399000 kronor. Av detta belopp är 500 000 kronor — som fru Hamrin-Thorell här nyss talade om — avsett för en särskild upplysnings kampanj med tanke på förslaget att införa begreppet cirkapris som ersättning för tidigare benämning riktpris. Departementschefen förordar en fortsättning av de upplysningskampanjer som påbörjats och förklarar att det är en fördel om olika alternativ härvid prövas. Han ifrågasätter därvid om t.ex. tidningsannonsering är den lämpligaste formen för en kampanj. Reservanterna har härvid ansett att man för upplysningar till konsumenterna dels bör i större utsträckning kunna få medverkan från näringslivets organisationer och utgår även ifrån att radion och televisionen uppmärksammar dessa frågor. I konsekvens härmed har reservanterna prutat 250000 kronor på detta anslag till 1149 000 kronor. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen som gäller utskottets hemställan under punkterna B 1 och 2.

Herr talman! Behandlingen i utskottet av Kungl. Maj:ts proposition nr 75 har, trots de många motionerna i frågan, utmynnat i en enhällig skrivning som ansluter sig till propositionen. Den föreliggande reservationen, vilken herr Ottosson nyligen har talat för, begränsar sig ju närmast till en nedskärning av anslaget för avlöningar och vidare när det gäller ersättning till prisoch kartellnämnden. I själva sakfrågan har det sålunda rått enighet inom utskottet. När nu också en av motionärerna, fru Hamrin Thorell, har delgivit kammaren sina synpunkter, kan man visserligen säga att hon självfallet har vissa erinringar som har följt den motion som hon och hennes medkamrater har lämnat, men hon har ändå i stort anslutit sig till vad utskottet har anfört. Det finns sålunda enligt min mening inte någon större anledning att ytterligare gå in på denna stora fråga. Vi tycks alla vara Ööver ens om att ytterligare åtgärder skall vidtas för att effektivisera priskontrollen på olika områden. Propositionen liksom utskottsutlåtandet ger också flera anvisningar härom. Med hänsyn till den enighet, som är rådande, ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Det är en detalj i detta komplex som jag vill beröra mycket kort. Den möbelforskning som bedrivs i detta land sker genom Svenska slöjdföreningen, och chef för den verksamheten är arktitekt Erik Berglund. Det är en verksamhet som vi i exempelvis mitt fackförbund tillmäter den allra största betydelse. Det gäller ju å ena sidan att få fram möbler som är så funktionella och så vettiga som möjligt i hemmen. Å andra sidan gäller det att få möbler som är estetiskt välutformade, Möblerna har som bekant den största betydelse för vår allmänestetiska och praktiska miljö. Till denna forskning, som vi tycker är utomordentligt fint utformad, får Svenska slöjdföreningen bidrag från konsumentrådet. Den utredning, som har förevarit och som berörts i propositionen och i detta utskottsutlåtande, har ifrågasatt att möbelforskningen skulle föras över till konsumentinstitutet. Vi har den bestämda uppfattningen att det inte skall ske. Med stor tillfredsställelse har vi därför noterat att statsrådet inte heller har velat gå på utredningens förslag i detta avseende. Statsrådet säger också, att han förutsätter att frågan om fortsatt ekonomiskt stöd till nämnda verksamhet i Svenska slöjdföreningens regi kan prövas om av konsumentrådet.

Herr talman! Vid statsutskottets utlåtande nr 94 har i en reservation till utlåtandet begärts en utredning rörande försäljning till allmänheten av aktier i statliga företag. I motionerna har påtalats, att den ekonomiska politiken bör syfta till bl.a. en spridning av det personliga förmögenhetsägandet, och ett medel i detta avseende är ökat delägarskap i näringslivet. Det ökade sparande som behövs för att vidmakthålla och förbättra den produktionsapparat, av vilken vårt välstånd beror, måste tillgodoses bl.a. genom att allt flera människor bereds tillfälle till ett ökat andelsägande. Möjligheterna till sådant ägande i de större enskilda företagen har ju funnits sedan länge. Motionärerna anser att samma möjlighet bör finnas i de statliga företagen, i synnerhet som staten av olika anledningar har kommit att driva en alltmer omfattande affärsverksamhet. Enligt motionärernas mening bör statliga företag inte inta en särställning i något avseende, och de förordar därför att en inte alltför ringa minoritet av de statliga företagens aktier bör utbjudas till försäljning till allmänheten. Motionärerna framhåller vidare att ett delägarskap i företag bland annat får till följd en vidgad förståelse för företagsamhetens problem. Herr talman! I reservationen, som stöds av utskottets samtliga borgerliga ledamöter, har begärts att riksdagen skall i skrivelse till Kungl. Maj:t anhål la om utredning av frågan om försäljning av aktier i statliga företag under former som motionärerna har anfört, och jag ber att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Dessa motioner är gamla bekanta. De ingår i högerns serieproduktion och har återkommit år från år. Ett uttalande av herr Ottosson var ganska intressant. Han sade att de statliga bolagen i detta fall inte bör inta någon särställning. Därmed menade han förmodligen att det skall råda likställighet mellan de statliga bolagen och de privata. I reservationen framhålles att betryggande garantier givetvis bör skapas mot att de aktier som försäljs efter hand övergår på ett fåtal händer. Om en utredning skulle komma till stånd — något som i och för sig skulle vara intressant — skulle den enligt herr Ottossons åsikt således ta upp också frågan om garantier mot att aktierna i de privata bolagen kommer i händerna på ett alltför litet fåtal.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

Herr talman! I reservation till statsutskottets tidigare behandlade utlåtan de nr 94 yrkades på en utredning av formerna för försäljning till allmänheten av aktier i de statliga företagen. Med hänsyn till de motiv som där har anförts yrkas i reservationen till statsutskottets utlåtande nr 95 — en reservation av utskottets högerledamöter — att aktier i LKAB till ett nominellt belopp av 228 miljoner kronor skall erbjudas allmänheten, varvid särskilt skall tillses att en bred spridning av aktieköpen bland allmänheten vinnes, samt att under budgetåret 1967/68 utbudet av aktier skall bestämmas till nominellt 320 miljoner kronor. Då frågan tidigare har varit föremål för riksdagens behandling skall jag, herr talman, nöja mig med att yrka bifall till den reservation som har fogats till statsutskottets utlåtande nr 95.

Herr talman! Jag har inte tänkt att beröra den reservation som finns fogad vid tredje lagutskottets utlåtande nr 31 utan i stället några av de frågor som tas upp i den enhälliga delen av utlåtandet. Det kanske inte behöver vålla någon särskild irritation i kammaren, eftersom dagens föredragningslista ju inte är så ansträngande. I tredje lagutskotiets utlåtande behandlas en del av Kungl. Maj:ts förslag om statens trafiksäkerhetsverk. Tillkomsten av statens trafiksäkerhetsverk hälsas säkert med tillfredsställelse av alla. Allt som rör trafiksäkerheten är som vid många tillfällen har framhållits av så stor vikt och betydelse att en viss samordning behöver ske på detta område. I utskottsutlåtandet redovisas två motioner som jag har väckt i denna kammare. De har avstyrkts i vanlig ordning, men jag vill ändå med anledning av dessa motioner anföra några synpunkter beträffande trafiksäkerheten. Den ena av dessa motioner gäller förslaget i propositionen om att inga särskilda kompetenskrav skall uppställas för förare av skolskjutsar. Förslaget från bilförarutredningen, som har godtagits av departementschefen och av ett enhälligt tredje lagutskott, innebär att förarkompetensen när det gäller skolskjutsar skall vara endast vanligt körkort. Det förslag som jag och herr Strandberg har framlagt i vår motion går ut på att samma kompetenskrav skall gälla för förare av skolskjutsar som för förare i yrkesmässig trafik. Det finns anledning att uppmärksamma och att uttrycka sin förvåning över utskottets enhälliga förslag. Det är nog en uppfattning som inte delas av så många utanför den krets som jag redan har nämnt, att skolbarn som regelbundet transporteras till skolan, många gånger på dåliga vägar, skall ha en lägre grad av säkerhet än äldre personer som transporteras av den yrkesmässiga trafiken. Det förtjänar att uppmärksammas att Sveriges bilskolors riksförbund förordar 21-årsgränsen för all yrkesmässig personbefordran. Detta är en instans som säkerligen bättre än någon annan vet vilka kvalifikationer unga bilförare har. För att få utföra transporter med skolskjutsar fordras enligt det nu framlagda enhälliga utskottsförslaget bara vanligt körkort. Således kan den som fyllt 18 år och fått körkort svara för den ansvarsfulla uppgiften att med bil transportera skolbarn. Utskottet uttalar på denna punkt: »Vad beträffar skolskjutsarna är det självfallet angeläget att denna föraruppgift anförtros endast därför lämpliga personer.» Detta låter bra, men jag tror att detta uttalande i praktiken kommer att ha ganska liten betydelse. Sannolikt kommer det inte att bli så att nyblivna förare månad efter månad kommer att få utföra skolskjutsar, men här liksom på alla andra områden behöver reserver kunna sättas in, och på detta sätt kan skolbilen komma i händerna på en helt oerfaren förare, varvid en olycka som drabbar skolbarnen lätt kan inträffa. Jag tycker inte heller att följande uttalande av utskottet är imponerande: »Uppställande av ett formellt kompetenskrav skulle åtminstone i vissa glesbygder sannolikt få till följd att det inte finns tillräckligt antal förare av skolskjutsar med föreskriven kompetens. Främst med hänsyn härtill anser utskottet — — — att särskilda krav i fråga om körkort inte bör uppställas för förare av skolskjutsar.» Jag anser att även detta argument är föga hållbart och att mera talar för ett högre kompetenskrav. Även i glesbygderna finns det säkerligen möjligheter att få fram förare till skolskjutsarna med samma kompetens som i den yrkesmässiga trafiken i övrigt, således körkort för fordonsklass B. Olyckan är nog den att man på denna punkt har kopplat samman kompetensen för förare av utryckningsfordon och för förare av skolbil. Men när det gäller utryckningsfordon, såsom ambulans, brandkår 0. s. v., får säkerligen förarna i stor omfattning övning för sin uppgift i annat sammanhang. Körkortsutredningen menade att en förbättrad förarutbildning skulle resultera i en allmän höjning av förarnas standard och att det vidare är önskvärt och lämpligt att det i kommunal regi anordnas särskilda kurser för förare av skolskjutsar. Man kan med skäl undra hur många kommuner som kommer att anordna sådana kurser för förare av skolskjutsar. Det är inte möjligt att dela utskottets mening när det gäller kompetensen för förare i samband med transport av skolbarn. Jag vill också säga ett par ord i frågan om provisoriskt körkort. Jag väckte vid början av innevarande riksdag en motion om detta, och andra motioner i frågan har väckts i anledning av propositionen i detta ärende. Bilförarutredningen arbetade en del med denna fråga, men den kom fram till att den, såsom den uttalar, inte vill bidra till att sätta i gång den stora och komplicerade apparat som införandet av provisoriska körkort skulle innehära. Utredningen gjorde bl.a. det uttalandet att den ingalunda kände sig överiygad om att värdet av en sådan anordning skulle stå i rimlig proportion till de kostnader och olägenheter i övrigt för alla berörda parter som institutet skulle medföra. Man kan emellertid inte komma ifrån det förhållandet att många ungdomar strax efter att de fått körkort får offra sina liv, blir invalidiserade för all framtid eller får andra allvarliga skador. Ett antal tungt vägande remissinstanser, däribland Sveriges läkarförbund, som på denna punkt på ett särskilt sätt vet vad det yttrar sig om, har tillstyrkt en reform med provisoriska körkort. Jag anser för min del att det inte hjälper i alla avseenden, hur grundlig körkortsutbildningen än görs. En bilförare lär sig i verkligheten inte att köra bil förrän han blir ensam i bilen och helt under eget ansvar blir förare av densamma. Man måste handskas med ett motorfordon ganska länge innan man får ett riktigt begrepp om att i alla situationer ha fordonet under kontroll, och det fordras också en stark vilja härför. De ungdomar som fått körkort blir tyvärr ofta gripna av fartens tjusning. De grips i stor omfattning av ungdomligt övermod och har inte det omdöme de borde, och så är olyckan ganska säkert framme. Det brukar i en del sammanhang talas om ungdomens tidigare mognad nu än förr, men när det gäller att handskas med så farliga redskap som bilar tror jag inte man kan tala om ungdomens tidigare mognad. Om vi verkligen vill få ett mindre antal trafikolyckor förorsakade av ungdomar med ganska nya körkort tror jag att vi bör gå in för ett system med pro visoriska körkort som efter ett eller två års oklanderlig körning kan bli definitiva körkort. Det skulle inte bli någon populär reform, men den är enligt min mening nödvändig. Tänk vilken tjänst denna kontroll skulle innebära för många ungdomar som fått körkort och deras anhöriga! Om de inte kör försiktigt under den provisoriska tiden skulle det ta lång tid och vara svårt att förvärva ett definitivt körkort eller att över huvud taget få köra ett motorfordon. Statsrådet Palme är också av den uppfattningen att detta med ungdomens många trafikolyckor är ett allvarligt problem. Gjorda undersökningar visar att en fjärdedel av de olyckor som drabbar personbilsförare beräknas gälla ungdomar under 22 år, således de fyra yngsta årsklasserna av bilförare. Men statsrådet framhåller vidare att det inte finns några klara bevis för om det är bristande mognad eller bristande trafikerfarenhet som är orsaken. Statens trafiksäkerhetsråd skall vidare undersöka frågan så att man vinner tillräcklig klarhet. Här kan endast uttalas den förhoppningen att statsrådet Palme kommer till klarhet så snart som möjligt. En objektiv undersökning kan nog inte komma fram till annat resultat än att en anordning med provisoriska körkort skulle vara värdefull och värd sitt pris, och vi bör få ett sådant system så snart som möjligt innan ännu många flera unga människoliv offras ute på vägarna. Hur frestande det än är, herr talman, att framställa ett yrkande skall jag avstå från detta då det säkert inte kan leda till något resultat. Det blir i stället tillfälle att framdeles återkomma i dessa som jag tycker så viktiga frågor.

Herr talman! Den reservation som är knuten till detta utlåtande behandlar en detalj i förarutbildningen som går ut på att Kungl. Maj:t skulle bemyndigas att medge övningskörning på s.k. motorvägar, Vissa moment i samband med körning på motorväg fordrar speciell teknik hos fordonsförarna, säger reservanten. Särskilt gäller detta inkörning på och avkörning från motorväg, och med nuvarande utbyggnad av motorvägnätet blir det allt viktigare att fordonsförarna behärskar just denna detalj. Möjligheterna att i annan ordning tillgodose behovet av sådan utbildning är uppenbarligen mycket begränsade. De nackdelar som kan vara förenade med att slopa förbudet mot övningskörning på motorväg synes till största delen kunna elimineras genom att särskilda regler för sådan körning utfärdas. Dessa synes kunna avse t.ex. att övningskörning på motorväg får ske endast i trafikskola och sedan eleven tillägnat sig erforderliga kunskaper i vanlig landsvägskörning. Låt mig, herr talman, ge ett litet referat av vad fackförbunden på motorområdet har att säga i denna fråga. Jag vill börja med att citera vad Svenska bilskollärarnas riksförbund säger: »Förbundet vill i detta sammanhang understryka betydelsen av att körkortsaspiranten ges tillfälle att övningsköra på motorväg. Körning på sådan väg kräver särskild teknik och god trafikdisciplin. Det är inte tillfredsställande att föraren enbart får teoretiska kunskaper i detta viktiga avsnitt.» Motorförarnas helnykterhetsförbund säger att utredningen anför att riskmomenten är särskilt stora när det gäller motorväg. Detta riktiga konstaterande anser MHF tala för att övningskörning på motorväg skall tillåtas, när utbildning sker i trafikskola. Det måste vara mindre riskfyllt att en elev får möta motorvägens speciella problem, när en instruerande körskolelärare finns vid sidan, än att han ensam tar den första kontakten så snart körkortet erhållits. Det bör överlåtas åt läraren att avgöra om och när en elev har förvärvat tillräcklig skicklighet för att köra på mo torväg. Ett generellt förbud omöjliggör även för en avancerad elev att få sin körteknik bedömd och korrigerad av sakkunnig. Motormännens riksförbund anför — i motsats till utredningen — att det är önskvärt att ändra nuvarande bestämmelser, som förbjuder övningskörning på motorväg. Risken för att en olycka skall inträffa är stor, när föraren kommer i en situation eller trafikmiljö som icke ingått i träningen vid körskolan. M anser det därför värdefullt om förutom den teoretiska genomgången av körtekniken även praktisk övningskörning på motorväg tillåtes, varvid dock bör föreskrivas att sådan övningskörning får ske endast under förutsättning att eleven i övrigt är färdigutbildad, att övningskörningen sker under ledning av utbildad trafikskolelärare samt att bilen har dubbelkommando. Slutligen anför Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande: »NTF får även föreslå att övningskörning på motorväg blir tillåten under förutsättning att eleven för övrigt är färdigutbildad och att bilen har dubbelkommando.» Herr talman! En förkrossande enighet hos sakkunskapen! Av den anledningen yrkar jag bifall till reservationen,

Herr talman! Eftersom herr Sveningsson inte framställde något yrkande skall jag bara i största korthet beröra de punkter han var inne på. Vad först gäller skolskjutsar har man i tredje lagutskottet i denna fråga som i alla andra trafikfrågor ett starkt intresse för att tillvarata trafiksäkerheten, givetvis inte minst säkerheten för de skolbarn som forslas till och från skolan. Vad beträffar det speciella problemet om särskild behörighet för förare av skolskjutsar är det emellertid en del särskilda omständigheter som det kan finnas anledning att.ta hänsyn till. Om Ang. trafikutbildningen, m.m. man jämför med den vanliga yrkesmässiga trafiken bör man främst lägga märke till att där är situationen den att vissa förare står till förfogande för allmänheten att utföra körning på be ställning. Föreskrifterna om särskild kompetens för förarna är betingade framför allt av allmänhetens intresse att få reda på att de som har denna rätt också har en viss speciell körkompetens. Vad beträffar skolskjutsarna är det ju inte allmänheten som beställer dem, utan det är vederbörande myndighet som fastställer vem som skall fullgöra dessa körningar. Därtill kommer de praktiska motiv som herr Sveningsson var inne på och som utskottet särskilt pekat på, nämligen att skolskjutsar ordnas under ganska olika omständigheter i olika kommuner. Man har utgått ifrån att där omständigheterna så tillåter kommer i första hand yrkesmässiga förare — taxiförare eller bussförare — att verkställa dessa körningar.

Det är sådana möjligheter som utskottet inte har ansett böra helt stoppas, men utskottet utgår ifrån att vederbörande kommunala myndighet som engagerar dessa förare också skall se till att denna uppgift anförtros åt tillförlitliga förare. Vad beträffar de provisoriska körkorten föreligger också enighet om att de tämligen oerfarna ungdomarnas och de nytillkomna körkortsinnehavarnas körning är ett svårt problem. Statistiken visar ju att denna kategori varit ganska olycksbelastad, kanske mer än andra förare. Men frågan är vilka metoder som lämpligen skall tillgripas. Man kan ifrågasätta vad de s.k. provisoriska körkorten egentligen innebär. De innebär att de skall kunna återkallas vid mindre anledning än eljest. Då är man således inne på frågan om återkallelser, och våra regler i detta avseende är sådana att de tillåter hänsynstagande till sådana här omständigheter, om fråga om återkallelse uppkommer. När vederbörande har fått en anmärkning för sin körning, är det rimligt att vederbörande myndighet som har att pröva återkallelsefrågan tar hänsyn till detta och ställer något högre krav. Däremot är det inte nödvändigt att det finns ett speciellt slag av körkort med speciell övervakning och kanske med speciella hastighetsregler eller någonting sådant eller en ny prövning efter det att vederbörande under ett eller ett par år innehaft ett sådant provisoriskt körkort. I likhet med bilförarutredningen tror inte utskottet att man skulle vinna så mycket på införandet av några speciella regler i detta avseende, utan utskottet anser, att de allmänna regler som här gäller är tillräckliga för att komma till rätta med dessa problem. Slutligen var det fråga om Öövningskörning på motorväg. För närvarande gäller förbud mot övningskörning på motorväg. Bilförarutredningen har inte föreslagit någon ändring av detta. Det är klart att vi kan föra det resonemanget att det är bättre att en ny förare under ledning av en lärare får göra sin första bekantskap med motorväg. Å andra sidan är det naturligtvis ett stort riskmoment att släppa ut en förare, som ännu inte har kommit så långt att han har kunnat få sitt körkort, i den hektiska trafik som i varje fall under vissa tider på dygnet råder på motorvägen. Jag tror för min del att om vi skulle tillåta övningskörning, låt oss säga på trafiksvaga tider, på motorvägen, vore inte mycket vunnet med det. Det är inte särskilt märkvärdigt att köra på en tom motorväg, man får bara tillfälle att köra med något högre hastigheter. Det finns även andra vägar som kan tillåta det. Däremot kan det erbjuda svåra problem att köra på motor väg vid stark trafikbelastning. Jag tror att det kan vara ganska riskabelt att tillåta icke rutinerade och ovana förare sådant. Det finns emellertid andra möjligheter att låta en icke körkortsinnehavare få övning i att köra på motorväg med hjälp av den moderna utrustning som våra bilskolor nu har med simulatorer, vilka ger möjlighet att under ofarliga förhållanden pröva vederbörandes förmåga i olika situationer. Man vinner säkert mer med detta än genom att tänka sig att bilskolorna för ut sina elever direkt på de verkliga motorvägarna. Det är den möjligheten som särskilt har föranlett att utskottet, irots de tillstyrkande yttrandena från en hel del trafikorganisationer, inte vill göra någon ändring i det gällande förbudet mot övningskörning på motorväg. Härmed ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som reservanten också framhåller kan skäl anföras såväl för som emot förbud mot övningskörning på motorväg. Men här är det ju inte fråga om egentlig övningskörning, utan det skulle vara under avslutningsskedet av utbildningen som man skulle få anordna övning på motorväg. Föraren är ju inte mer utbildad när han får körkort än under slutskedet av utbildningen.